Herr talman! Maria Malmer Stenergard har frågat mig hur jag kommer att säkerställa att information på snusdosor finns kvar för den enskilda konsumenten och om jag avser att värna den svenska traditionen att reglera snuset som ett livsmedel.Som bakgrund till frågan om konsumentens tillgång till information på snusförpackningar tar Maria Malmer Stenergard upp regeringens nyligen beslutade tilläggsdirektiv till den pågående Utredningen om genomförande av EU:s tobaksproduktdirektiv. EU:s tobaksproduktdirektiv avser att göra tobaksprodukter och tobakskonsumtion mindre attraktivt. Direktivets viktigaste målgrupp är ungdomar.Utredaren har genom dessa tilläggsdirektiv fått i uppdrag att utreda möjligheten att införa exponeringsförbud för tobaksförpackningar och krav på neutrala tobaksförpackningar. Socialstyrelsens rapport Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar från 2014 visar att ca 800 000 svenskar insjuknat på grund av rökning under de senaste åtta åren. Nästan 100 000 personer dog av samma anledning. Anledningen till tilläggsdirektiven är att regeringen anser att detta är åtgärder som kan bidra till att minska tobaksbruket och förhindra att ungdomar börjar använda tobak.

Betänkandet innehåller förslag på hur tobaksproduktdirektivet ska genomföras i Sverige. Tobaksproduktdirektivet innehåller bland annat bestämmelser om hur tobaksvaror och tobaksförpackningar får märkas. Ett av utredningens förslag innebär att det blir förbjudet att hänvisa till smak, doft eller smaktillsatser på tobaksförpackningar. Förbudet föreslås omfatta alla tobaksvaror och därmed även snus.Utredningens förslag har nu skickats på remiss. Syftet med att skicka ett utredningsförslag på remiss är framför allt att regeringen vill ha belyst vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Regeringen måste därför återkomma till Maria Malmer Stenergards fråga avseende konsumenters tillgång till information på snusdosor efter det att remissinstanserna fått framföra sina synpunkter, remissvaren analyserats och regeringen bestämt hur man tänker gå vidare med förslagen.Maria Malmer Stenergards fråga angående den svenska traditionen att reglera snus som livsmedel berör en fråga som omfattas av utredningens nuvarande uppdrag. Utredaren ska i denna del analysera och lämna förslag på en ändamålsenlig nationell reglering av snus och tuggtobak. Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 1 mars 2016.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret.De tilläggsdirektiv som ministern tagit initiativ till innebär ett uppdrag att se över möjligheten att införa både ett exponeringsförbud för tobaksprodukter och ett krav på neutrala tobaksförpackningar. Detta innebär att inte bara cigaretter utan också snus framöver kan komma att säljas under disk i förpackningar som är neutrala utan specifika varumärken.I Sverige faller snuset i dag under livsmedelslagstiftningen vad avser krav på kvalitet, hygien och halter av potentiellt skadliga ämnen, precis som andra livsmedel. Enligt lagen finns också krav på innehållsförteckning. I övriga EU är snuset förbjudet, men Sverige har ett undantag med exportförbud, och det innebär att det är Sverige självt som reglerar snuset i dag. Snuset kan tillverkas i andra länder för att sedan säljas i Sverige.Enligt gällande EU-rätt har man fortfarande möjlighet att smaksätta snus, precis som statsrådet redogjorde för, eftersom snuset är undantaget i tobaksdirektivet i det hänseendet. Men den pågående utredningen har tolkat direktiven oerhört snävt och menar att Sverige förvisso kan smaksätta sitt snus, men att vi inte kan märka ut smaken på förpackningen och att vi i det hänseendet faller under direktivet. Man skulle här i stället kunna göra en syftestolkning av direktivet, men det har utredaren valt att helt bortse från. Regeringen rider nu vidare på den vågen och utreder helt neutrala förpackningar utan innehållsförteckning.Utredaren menar att konsumentens rätt till information i stället kan tillgodoses med hjälp av etiketter på hyllorna. Det känner jag mig väldigt bekymrad över. Ska konsumenten vara helt beroende av att varje enskilt försäljningsställe alltid har korrekt märkning? Det måste väl ändå vara tryggare för konsumenten om märkningen finns på varje enskild förpackning? Konsumenten har nämligen rätt till information. Där tror jag att vi är överens. Det här är grundläggande. Det ska alltid finnas en innehållsförteckning på en produkt. Inte minst är detta viktigt när det gäller tobaksprodukter. Med enhetliga förpackningar finns inte heller samma incitament för producenterna att värna produkterna, och då försvinner de kanske enskilt viktigaste skydden för konsumenten.Detta är bakgrunden till att jag har frågat ministern hur regeringen kommer att säkerställa att information på snusdosor finns kvar för den enskilda konsumenten. Jag har också frågat ministern om han fortsatt kommer att reglera snuset som ett livsmedel. och siffror i den om hur många som har insjuknat och dött på grund av rökning. Detta har över huvud taget inte med min fråga att göra.Anledningen till att Sverige har en relativt låg andel rökare och en relativt låg andel döda i lungcancer är att många svenska snusar. Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet: Varför likställer statsrådet rökning med snusning när all existerande forskning visar att snus inte ger upphov till tillnärmelsevis lika stora skador?
Herr talman! Anledningen till att jag också berörde rökningen i interpellationssvaret är att rökningen är en stor anledning till det nyss framtagna tobaksproduktdirektivet men också viktig del i den utredning som nu pågår om till exempel neutrala tobaksförpackningar.Jag likställer inte alls cigaretter med snus. Det är, precis som Maria Malmer Stenergard påpekar, en stor skillnad inte minst i hälsoeffekterna. Ibland tycker jag debatten far iväg. Det är viktigt att påpeka att snus precis som annan tobak är en produkt som är skadlig för folkhälsan. Det är också därför som den omfattas av ett stort antal regleringar. Det handlar till exempel om bestämmelser om marknadsföring, varningstexter, begränsning av handel med mera.Det är också med den utgångspunkten som tobaksproduktsdirektivet har utformats som det har gjorts när det gäller snuset. Det är också anledningen till tolkningen av den utredning som har gjorts. Nu får vi se vad remissinstanserna säger innan ett slutgiltigt förslag kan utarbetas. Det är ändå viktigt att framhålla att snus inte på något sätt är någon hälsoprodukt.

Herr talman! Jag är glad att vi i dag kan konstatera att vi inte kan likställa cigaretter och snus. Jag är därför fortfarande lite förbryllad över att statsrådet kommer in på rökningen i svaret om snusningen, men det kan vi nu kanske lämna därhän. Jag skulle jättegärna vilja att folkhälsoministern förtydligar på vilket sätt han menar att snus är farligt för folkhälsan. Det finns lite olika syn på det i vetenskapen.Jag tänkte gå in lite ytterligare på direktivet. Regeringen skriver i sina direktiv att det är högst tveksamt om ett exponeringsförbud är förenligt med tryckfrihetsförordningen eftersom tobaksförpackningen är en tryckt skrift. Det är också tveksamt om förbudet är förenligt med varumärkeslagstiftningen. Om man inte använder sitt varumärke kan man tappa skyddet för det.Om man inför de regler som regeringen uppenbarligen vill ha på plats och som man har initierat med utredningen kan företagen därmed gå miste om sina immateriella egendomar. Det för tankarna till en rätt allvarlig kränkning av äganderätten så som den definieras i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna. Även detta är regeringen medveten om. Den skriver om det i sina direktiv.Det lagstadgade varumärkesskyddet och äganderätten gynnar producenterna. Men de utgör samtidigt ett väldigt viktigt skydd för konsumenterna. Producenten vill skydda sitt varumärke, men konsumenterna å sin sida är snabba att straffa ett varumärke som inte sköter sig. Dagens lagstiftning innebär alltså ett skydd för konsumenterna och en säkerhet i att det finns en kvalitetsprodukt i den vara som de köper.Herr talman! Om varumärkena försvinner och ersätts av statligt designade neutrala förpackningar, vilka incitament har då producenterna kvar att tillhandahålla de bästa produkterna? Är ministern förberedd på en situation där hårt kontrollerade och reglerade svenska produkter ersätts av omärkta produkter producerade i utlandet? På vilket sätt skulle det gynna konsumenterna?
Herr talman! Det är väl verifierat att snus har negativa effekter på hälsan. Det handlar om både effekter på hjärt-kärlsystemet och effekter på till exempel tandhälsan. Det går inte på något sätt att säga att snus skulle vara en hälsoprodukt. Därmed är inte sagt att de negativa effekterna för folkhälsan skulle vara likställda med dem från cigarretter. Det är inte heller någonting som jag har sagt vare sig vid detta tillfälle eller tidigare.När det gäller de frågor som Maria Malmer Stenergard specifikt tar upp om förpackningar, varumärkesskydd och så vidare är det frågor som utredningen ska ge svar på. Med det delbetänkande som redan har levererats går det också en remissrunda. Vi avvaktar helt enkelt de remissinstanserna.
Herr talman! Politik handlar inte sällan om intresseavvägningar. Kan det i folkhälsans namn vara värt att kränka äganderätten? Regeringen har gett utredaren i uppdrag att svara på just den frågan. Möjligtvis kan det vara motiverat att ställa den frågan när det gäller rökning. Men när det gäller snusning, som många hävdar indirekt bidrar till att förbättra folkhälsan genom att möjliggöra för människor att sluta röka, ställer jag mig väldigt frågande till regeringens initiativ.Jag är uppriktigt bekymrad över att regeringen till synes medvetet behandlar snus och cigaretter på liknande sätt och att man hänvisar till rökningen när man försöker införa åtgärder även för snusningen. Jag är också bekymrad över att man envisas med att bortse från konsumentperspektivet. Tydlig märkning och tydlig innehållsförteckning är några av de viktigaste skydden för konsumenterna.
Herr talman! Jag kan bara konstatera det som jag har sagt i mina inlägg. Synen är att snus är tobak.

Det är de första större initiativen sedan man införde rökfria krogmiljöer.Jag tror att det är ett väldigt positivt initiativ som kommer att leda till en politik och olika typer av reformer som kommer att stärka folkhälsan. Det måste ändå vara den första utgångspunkten när man diskuterar såväl cigaretter som snus.Jag är ledsen att jag inte har kunnat svara mer detaljerat på de frågor som Maria Malmer Stenergard har ställt här i kväll. Det beror på att utredningen fortfarande pågår och vi inväntar remissvar på det första delbetänkandet innan regeringen kan ta ställning och ge svar på en del av de frågor som Maria Malmer Stenergard ställer.